Herr talman! Jenny Petersson har frågat mig varför ytterligare ett tidigare aviserat ärende från arbetsmarknadsministern uteblir samt varför översynen av Arbetsförmedlingen inte återupptas trots tillkännagivanden från riksdagen och mina uttalanden om att så ska ske. Riksdagen beslutade i juni 2015 att tillkännage att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Regeringen delar uppfattningen att Arbetsförmedlingen behöver utvecklas för att bättre kunna bidra till en mer välfungerande arbetsmarknad. Matchningsarbetet behöver förbättras och anpassas till de utmaningar som finns på dagens och framtidens arbetsmarknad. Regeringen har inlett ett arbete med att förändra styrningen av myndigheten, som i flera avseenden har varit alltför detaljerad. En rad åtgärder har vidtagits för att möjliggöra en anpassning av politiken till arbetssökandes och arbetsgivares enskilda behov samt för att förbättra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Det arbetsmarknadspolitiska regelverket har förenklats och förtydligats, och det arbetet avser regeringen att fortsätta. Regeringen har även tillsatt Delegationen för unga till arbete, som bland annat ska främja statlig och kommunal samverkan och lämna förslag om eventuella åtgärder för att förbättra den. Utöver det arbete som regeringen initierat har Arbetsförmedlingen inlett ett omfattande förnyelsearbete. Regeringen har även gett Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag som avser utvecklingen av myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning. Arbetsförmedlingen kan inte bedriva arbetet för en väl fungerande arbetsmarknad på egen hand. Dels kommer andra aktörer även fortsatt att bedriva verksamhet på uppdrag av Arbetsförmedlingen, dels finns även många andra aktörer som på olika sätt påverkar arbetsmarknaden, däribland andra statliga myndigheter, kommuner, landsting, arbetsmarknadens parter, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer. Med ett bättre samspel mellan dessa aktörer kan samhällets samlade resurser utnyttjas bättre. Hur statens åtagande och Arbetsförmedlingens uppdrag bör utformas för att i högre grad möta utmaningarna på framtidens arbetsmarknad behöver analyseras ytterligare. Regeringen avser att tillsätta en utredning om dessa frågor.
Herr talman! Det kanske är nu jag ska säga ett halvt "äntligen", för i svaret sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen ska tillsätta en utredning. Det är som sagt hög tid att regeringen och arbetsmarknadsministern respekterar riksdagen, för som arbetsmarknadsministern säger har Sveriges riksdag i två tillkännagivanden påpekat för regeringen att den bör återuppta översynen, eller att det ska ske en översyn, av Arbetsförmedlingen. Det finns starka skäl att göra den här översynen. Det har inte gjorts en större översyn de senaste 20 åren. Jag ställde den här frågan eller interpellationen till arbetsmarknadsministern mot bakgrund av de här två tillkännagivandena samt ministerns eget uttalande i Almedalen tidigare i år. Då sa arbetsmarknadsministern att direktiv för en utredning skulle komma under hösten. Det var ett välkommet besked då, precis som detta är nu. Men det har inte hänt någonting. Jag har inte sett att det har kommit någonting under hösten. Därför tyckte jag att tiden var inne att fråga vad som händer på området. Jag kan bara konstatera att jag har fått ett svar. Det kommer att ske, och det jobbas med direktiv på detta område. Det har kommit två tillkännagivanden och två uttalanden från ministern - det i Almedalen och det här i dag. Jag tycker att det är hög tid och viktigt att få ett litet hum om när utredningen kommer. Om den inte kommer nu under hösten, kommer den under våren? Om den inte kommer under våren kommer jag att följa upp det också. Oppositionen ska ju granska och följa upp. Ministern säger i sitt svar att Statskontoret har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag om Arbetsförmedlingens interna styrning och ledning. Jag vill bara framföra att jag tycker att det är lite snävt. Det möter inte de två tillkännagivandena eller det behov av genomlysning och översyn av myndigheten som behövs. Alliansregeringen hade ju tillsatt en utredning. Om man vill komplettera de direktiv som nu är på gång är det ett tips att kolla de förslag som fanns där. Det var som sagt en utredning som var på gång eller rättare sagt hade startats. Jag ska stanna där och tacka ministern för svaret, men jag är fortfarande nyfiken på när jag kan förvänta mig detta.
Herr talman! Jag förstår Jenny Peterssons fråga. Men när jag fick frågan i Almedalen om hur snabbt det kan gå att få fram nya direktiv kunde jag inte ana vilken höst vi hade framför oss, att Regeringskansliet skulle gå in i krisorganisation och att min statssekreterare skulle få en ansvarig roll i detta. Det har naturligtvis påverkat arbetet inom Arbetsmarknadsdepartementet ganska mycket. Det kommer direktiv till en översyn av Arbetsförmedlingen. Vi har redan gett ett uppdrag till Statskontoret när det gäller den interna ledningen, styrningen och uppföljningen. Därför ska vi inte dubbelarbeta. Den nya utredningen kommer att ha ett bredare perspektiv och lite grann försöka titta runt hörnet och se vilka utmaningar arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen står inför och vad som bör vara statens roll i detta. Jag kan berätta för Jenny Petersson att jag inom kort kommer att göra studieresor både till England och till Australien för att studera deras reformer inom arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitik, delvis som ett underlag för den framtida utredningen.
Herr talman! Tack för svaret, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson! Det är sant, jag sitter i opposition och ber om resultat. Regeringen är snart inne på sitt andra år och det är upp till er, arbetsmarknadsministern, att få saker att hända. Jag hoppas att det nästa gång jag ska handla julklappar, efter nästa höst, har hänt någonting och att jag då inte behöver stå här med samma fråga. Jag hoppas att det verkligen händer någonting konkret. Det är glädjande att arbetsmarknadsministern tar del av hur det ser ut i andra länder vad gäller arbetsförmedlingens utformning och hur man kan arbeta. Jag förväntar mig, och jag vet, att arbetsmarknadsministern lyfter blicken. Det är viktigt att få in andra synsätt och tankar om hur vi kan göra i Sverige. Jag behöver inte utnyttja möjligheten till ett sista inlägg, utan vill bara tillägga att jag hoppas att regeringen följer riksdagen och återkommer om detta. Allt annat är oacceptabelt.
Herr talman! Jag kan försäkra Jenny Petersson att det händer någonting konkret med Arbetsförmedlingen, och det sker nu. Det kommer en utredning. Det är ett löfte jag ger. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att titta utomlands, att lära och ta intryck av erfarenheter från andra länder, särskilt från de länder som möter arbetsmarknadspolitiska utmaningar som kanske liknar våra. Men även när det finns betydande skillnader finns det ofta någonting att lära. Jag har nyligen varit i både Österrike och Tyskland och där besökt arbetsförmedlingar, och jag kommer som sagt att inom kort resa till England och Australien för att ta del av deras erfarenheter. Det blir en utredning, Jenny Petersson.